Herr talman! Rennäringen i Lappland har under innevarande vinter drabbats hårt av ogynnsamma väderleksförhållanden.

Djuren har härigenom inte kunnat förse sig med tillräcklig föda.

De redan hårt drabbade djuren har råkat ut för ytterligare lidanden genom nedisning.

Med anledning av det anförda hemställer jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet få ställa följande frågor: 1. Ämnar statsrådet medverka till att länsstyrelserna i berörda län erhåller resurser för ökad hjälp till nödutfodring och transport av renar till gynnsammare betesområden? 2. Är statsrådet beredd att göra framställning till försvarsdepartementet om hjälp från t.ex. skidbataljon i Kiruna och försvarets helikopterorganisation i Boden för att rädda de lidande djuren och nedbringa skadeförlusterna för renägarna?

Herr talman! Herr Öhvall har frågat mig om jag ämnar medverka till att länsstyrelserna i berörda län erhåller resurser för ökad hjälp till nödutfodring och transport av renar till gynnsammare betesområden och om jag är beredd att göra framställning till försvarsdepartementet om hjälp från t.ex. skidbataljon i Kiruna och försvarets helikopterorganisation i Boden för att rädda de lidande djuren och nedbringa skadeförlusterna för renägarna. Under senare delen av 1966 har jag på olika sätt informerats om svårigheterna för vissa renägare i Norrbotten att finna bete för sina djur. Med anledning av framställning från länsstyrelsen i Norrbottens län ställde Kungl. Maj:t den 30 december 1966 ett belopp av 400 000 kronor till förfogande för inköp av renfoder m.m. Kungl. Maj:t uppdrog samtidigt åt Jantbruksstyrelsen och länsstyrelserna att följa frågans utveckling och skyndsamt inkomma med de förslag, som kunde befinnas påkalla de. Länsstyrelsen i Norrbottens län och lantbruksstyrelsen har också i förra veckan inkommit med sådana förslag. Med anledning av dessa här Kungl. Maj:t den 20 januari i år bemyndigat länsstyrelsen i Norrbotten att inom ramen av det tidigare anvisade beloppet 400 000 kronor även anordna transport av renar till lämpliga naturliga beten och företaga andra liknande positiva åtgärder. Av det stöd som utgår ur det anvisade beloppet utgör 75. procent bidrag och 25 procent lån. Länsstyrelsen i Norrbotten har anmält att försvarsmakten biträtt med att köra upp spår för att underlätta renarnas flyttningar. De militära myndigheterna har även förklarat sig villiga till ytterligare hjälp. Vidare har överläggningar mellan länsstyrelsen och arbetsmarknadsmyndigheterna lett till insatser av beredskapsarbeten i syfte att minska verkningarna för renägarna av den svåra betesvintern. Beträffande renar som befunnit sig på isen i Letsi-området har vattenfallsverket, länsstyrelsen och statens renforskning gjort särskilda insatser. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att de åtgärder som hitintills rimligen kunnat komma i fråga också vidtagits.

Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för det positiva svaret på min interpellation. Det är ingenting mindre än en tragedi som har förekommit i fjällvärlden. Cirka 40 000 renar befinner sig i en katastrofsituation, och 140 samefamiljers försörjning är hotad. När jag den 12 januari i år lämnade in min interpellation syntes tveksamhet föreligga huruvida samerna skulle våga satsa på nödfoder, trots det bidrag de kunde erhålla från staten. Samerna hade inte heller tillräckligt med folk för att kunna hålla samman de svältande renhjordarna. De menade att om katastrofen var oundviklig, så hade de ändå ingen möjlighet att klara foderkostnaderna. Renarna i de spillror som var kvar av stammarna skulle inte kunna återhämta sig på lång tid.

Försvarsmakten har trätt in med hjälp liksom arbetsmarknadsmyndigheterna och vattenfallsverket. Länsstyrelsen och statens renforskning har också gjort särskilda insatser. Jag är därför nöjd med svaret och ber även att få tacka för att svaret kom snabbt.

Kammarens plenum onsdagen den 22 februari, som i den preliminära planen utsatts till kl. 10.00 eller 14.00, kommer att börja kl. 10.00. Därvid behandlas bl.a. bevillningsutskottets betänkanden angående de förslag till skattepolitiska åtgärder som förutskickats i finansplanen och angående investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten.
Herr talman! Herr Dickson har frågat, om kommunikationsministern uppmärksammat att el-drivna fordon kan förväntas snart nå praktiskt acceptabel användbarhet och om kommunikationsministern i så fall överväger att befrämja utvecklingsverksamheten beträffande sådana fordon genom initiallättnader i form av t.ex. reducerad fordonsskatt. Då ärenden om fordonsskatten hör under finansdepartementet har frågan överlämnats till mig för besvarande. Vägtrafikbeskattningen och därmed sammanhängande frågor övervägs f.n. av bilskatteutredningen. Enligt direktiven bör utredningen passa in även andra drivmedel än de nu gängse i skattesystemet, om det bedöms som sannolikt att sådana drivmedel kommer till användning. Enligt vad jag inhämtat är frågan om beskattning av eldrivna fordon under utredningens uppmärksamhet. Då jag inte anser mig böra föregripa utredningens ställningstagande i frågan, kan jag nu bara hänvisa till det kommande utredningsresultatet.
Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för hans välbetänkta svar. Jag har sett efter vad det är för personer som sitter i den utredning finansministern hänvisar till, och då jag finner att det är människor med vidsyn och perspektiv tror jag vi kan se fram emot en lycklig lösning på den av mig ställda frågan.

Herr talman! Herr Ekström i Iggesund har frågat, om jag är beredd att medverka till att överläggningar kommer till stånd mellan berörda myndigheter och idrottens organisationer beträffande sådana anvisningar angående skattskyldighet för ersättningar och tävlingspriser till utövare av amatöridrott, att dessa anvisningar bättre än de nu gällande överensstämmer med amatöridrottens villkor. Riksskattenämnden utfärdade år 1964 anvisningar om idrottsmännens skyldighet att ta upp ersättningar och priser som inkomst vid beskattningen. Som jag framhållit en gång tidigare i en liknande debatt anser jag att gällande regler ger skaitemyndigheterna utrymme för tolerans vid beskattningen av idrottsmännens priser och att prövningen därför inte behöver bli alltför detaljbetonad. Detta betyder inte att generell skattefrihet skall gälla. Riksskattenämndens anvisningar kan självfallet inte strida mot gällande skattelagstiftning sådan den beslutats av riksdagen. Enligt vad jag inhämtat pågår sedan slutet av förra året vissa undersökningar inom nämnden för att utröna om det är möjligt att utfärda anvisningar även beträffande idrottsmännens rätt till avdrag för särskilda kostnader som är förenade med deras tävlingsverksamhet. Samråd med företrädare för idrottsrörelsen har inletts i denna fråga.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret.

Att man skulle skapa någon form av generell skattebefrielse i sådana fall, är en mening som jag absolut inte delar. Jag betonar att det skall vara verkliga inkomster och inte konstruerade eller fiktiva belopp, och de av riksskattenämnden år 1964 utfärdade anvisningarna är tyvärr i dessa avseenden icke tillfredsställande. Det skulle givetvis vara av intresse att i detalj gå igenom bestämmelserna, men tiden tillåter det inte. Enligt anvisningarna skall två tredjedelar av försäljningsvärdet i detaljaffär betraktas såsom skattepliktig inkomst när det gäller nyttopriser. Detta förklaras i anvisningarna bero på att det inte går att vid en försäljning under hand få ut ersättning för fulla värdet. Jag tycker att detta är orimligt och att saken måste rättas till. En idrottsman som vill följa gällande amatörregler är förhindrad att sälja sina priser -— gör han det blir han professionell. Och kan det över huvud taget anses föreligga ett saluvärde för någonting som inte kan försäljas? Innan jag ställde min fråga funderade jag över huruvida jag skulle fråga finansministern, om han vore beredd ait låta 1965 års idrottsutredning se närmare på saken, men efter det svar som finansministern nu lämnat kan kanske problemet lösas ändå. Jag har emellertid den meningen att det kunde vara av värde om idrottsutredningen också finge något granska den penningcirkulation som i dag förekommer inom vår amatöridrott. Denna frågeställning kanske är intressantare än exempelvis beskattningen av motorsågar och TV apparater. Vi vet alla att i dag mycket pengar är i omlopp på detta område och att det t.ex. är imponerande summor som växlar ägare när en klubb »Överlämnar» en elitidrottsman till en annan klubb — det är ju inom vissa lagsporter som detta system praktiseras. De otidsenliga amatörreglerna är sannerligen mogna för en grundlig översyn. För närvarande är idrottsrörelsen mycket av ett isberg — det mesta rör sig under ytan. Därför finns det kanske ändå anledning att låta 1965 års idrottsutredning se på saken. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Turesson har frågat mig, om jag vill låta utreda lämpligheten av att vid eventuell förflyttning från Stockholm helt eller delvis förlägga myntverket till Kopparbergs län. Som svar vill jag meddela följande. Vid en utredning om eventuell utflyttning av myntverket blir lämplighetsfrågan sett ur verkets synpunkt avgörande. Att ett speciellt län skulle ha påtagliga fördelar framför andra län med samma förutsättningar torde ej kunna hävdas. Den utredning som f.n. arbetar med frågan om myntoch justeringsverkets lokaliseringsfrågor bör få fullfölja sitt arbete förutsättningslöst.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
Men det är ganska klart, att om verket kan peka på alternativa likvärdiga förläggningsorter, så ligger det nära till hands att låta även en statlig lokalisering påverkas av s.k. lokaliseringspolitiska synpunkter. Detta innebär att utredningen i och för sig kanske inte är förutsättningslös, vilket den helst bör vara, men vi har dock sett exempel på att just utredningar om lokalisering av statliga institutioner inte varit förutsättningslösa. Jag erinrar endast om att riksdagen för ett år sedan fattade beslut om förläggning av den nya gymnastikhögskolan och den nya socialhögskolan till Örebro. Det var resultatet av ett beställningsarbete, varvid det för utredningsmannen, en ledamot av denna kammare, påpekats att det just med hänsyn till avbalansering en mellan länen — staten ville så att säga fördela gracerna — var lämpligt med en förläggning till Örebro. Man kan naturligtvis anlägga precis samma synpunkter på den fråga det här gäller.

Herr talman! Fru Thunvall har frågat, om jag vill medverka till ökad information om den nya ordningsbotens tillämpning vid trafikförseelser för att förhindra att exempelvis falska poliser kan utkräva penningbelopp på grund av allmänhetens okunnighet om hur det nya systemet fungerar. Jag vill först erinra om att det nya ordningsbotssystemet inte innebär att böter skall betalas till de polismän som utfärdar föreläggandena. Betalningen skall i regel ske över postgiro. Betalning till särskilt böteskontor eller särskild kassa kan också tänkas bli aktuell i en del specialfall. Ordningsbotssystemet prövas f.n. i begränsad omfattning. Det har hittills satts i kraft bara i Stockholms stad och i Västmanlands län. Innan systemet startades i dessa områden den 1 januari 1967 ombesörjde rikspolisstyrelsen en effektiv pressinformation. Presskonferenser hölls både i Stockholm och i Västerås. Vidare distribuerades en redo görelse för systemets huvuddrag genom TT till samtliga tidningar. I press, TV och radio gavs saken ganska stort utrymme. Som en ytterligare informationsåtgärd överväger rikspolisstyrelsen att utge en kortfattad broschyr angående ordningsbotssystemet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet och chefen för justitiedepartementet för svaret på min fråga. Dessa nya trafikregler, till vilka stoppplikten för gående och ordningsbotssystemet hör, har endast varit i kraft sedan nyår. Jag läste om ett par fall som inträffat ute i landet där försöksverksamheten ännu inte har kommit i gång — och inte skulle göra det ännu. Oärliga människor, falska poliser hade redan lyckats lura av andra människor penningböter, när vederbörande ertappats med att gå mot rött ljus. Jag var angelägen att strålkastarna snabbt och effektivt skulle inriktas på denna företeelse, och det var därför jag ställde min fråga. Själv är jag väl medveten om hur det hela skall gå till, men jag ansåg att allmänheten skulle få reda på det rätta förfarandet. Polisen skall alltså inte ha några pengar »på stubben», som man brukar säga. Polisen skall använda speciella blanketter för ändamålet, och jag tycker att dessa skulle kunna visas i TV, så att folk fick se dem. Den felande skall vidare inbetala bötesbeloppen via postgirot, alltsammans så som statsrådet här talat om. Det förefaller som om många inte haft reda på det, eftersom man så lätt kunnat förmås att betala när någon påvisat att man begått ett fel. I en tidningsintervju, som jag läst, lämnade en polisman från mina hemtrakter en utmärkt information. Han betonade att polisens uppgift också är att upplysa folk och inte bara att sätta fast de felande. Just nu, sade han, kan det vara svårt, i våra trakter åtminstone, att se de obevakade övergångsställena på grund av snön och de höga snövallarna, och man måste ta hänsyn till detta. Men också på platser utanför de för dagen aktuella polisdistrikten har tidningarna skrivit om »böter på stubben» och »hårda tag». Sådant kan oroa människorna och få dem att handla felaktigt. Det står i tidningarna att »som bekant blir en hel del förseelser nu inte dragna inför domstol utan skall betalas ”på stubben” i form av penningböter». Då kan man ju tro att böterna skall betalas omedelbart sedan man gjort felet. Det är kanske ändå nödvändigare med upplysning om vad lagen säger om obevakade övergångsställen. Många fotgängare tror att de har absolut företräde också där. Det har hänt att folk gått ut på vägen vid ett övergångsställe strax framför en bil som panikbromsar och har svårt att stanna med så kort varsel, inte minst i rådande väglag. Men det finns också bilister som kör alldeles för fort och inte visar hänsyn därför att de anser sig ha förkörsrätt. Här i min hand har jag en skrivelse från en person som menar att de nya reglerna vid övergångsställena bara gynnar bilisterna. Själv är jag förvånad över att allmänheten i alla fall så snabbt har fattat vad saken gäller och anpassat sig. Det beror naturligtvis på den upplysning som gavs i anslutning till de nya bestämmelserna i de aktuella polisdistrikten. Jag skulle önska att denna information utsträcktes, så att man också i det övriga landet finge veta vad man har att rätta sig efter. Felen och misstagen kan enligt min mening rättas till med ytterligare upplysning, så att de nya trafikreglerna blir det skydd för olika vägtrafikanter som avsikten var att de skulle bli och som vi måste ha inför övergången till högertrafik. Herr statsråd! Jag ber än en gång att få tacka för svaret på min fråga.

Herr talman! Herr Dickson har frågat, om jag finner anledning föreligga att överge det relativa betygsättningssystemet. Det är med hänsyn till den tid som det relativa betygsättningssystemet tilllämpats ännu för tidigt att ta ställning till om några modifikationer av detta bör ske. Jag vill dock tillägga att hittills inte något framkommit som ger mig anledning att frångå den bedömning av systemet som kom till uttryck i samband med besluten om dess införande. Jag vill också framhålla att ett allt bättre och mer omfattande underlag för betygsättningen utarbetas inom skolöverstyrelsen.
Herr talman! Jag ber att få tacka ecklesiastikministern för svaret, som jag inte är så glad åt. Enligt min mening är det inte alls för tidigt att fundera över denna fråga. Tydligen är inte heller skolöverstyrelsen alldeles nöjd, eftersom den håller på att utarbeta — som ecklesiastikministern säger — ett »bättre och mer omfattande underlag för betygsättningen». Detta är ett högst orakelmässigt uttalande. Om ett betyg verkligen skall vara ett betyg, måste väl dess underlag vara elevens kunskaper, och de kan, såvitt jag begriper, inte påverkas av skolöverstyrelsen. Jag kan förstå tankegången bakom det relativa — betygsättningssystemet, men man kan aldrig därigenom neutralisera det faktum att vi människor inbördes begåvats med olika talanger och färdigheter. Vad som måste göras är att få in i det allmänna medvetandet att människovärdet inte är beroende av kvaliteten på ens intellektuella gåvor. Detta sker inte på det här sättet.

Herr talman! Jag skall i samband med en enkel fråga inte gå in på hela detta problem om en absolut eller en relativ betygsättning. Vi har, herr Dickson, haft många och långa diskussioner om den saken här i kamrarna, även mellan kamrarnas experter. Jag vill bara upplysa herr Dickson om att vad jag menar när jag säger att skolöverstyrelsen håller på att utarbeta ett bättre och mer omfattande underlag för betygsättningen inte är någonting annat än att man håller på att göra standardproven till ett ännu bättre och mer exakt instrument. När den relativa betygsättningen infördes, byggde den på dessa standardprov. Det är alltså grundvalen för det nya systemet som man håller på att finslipa.

Herr talman! Jag är ledsen att jag inte utformade min enkla fråga till en interpellation, ty det är att snedvrida frågeinstitutets karaktär om vi har diskussioner om enkla frågor.

Eller har jag missuppfattat saken helt och hållet? Så fungerar i varje fall systemet i de fall som har relaterats för mig.
Herr talman! Jag är ledsen att behöva konstatera att herr Dickson fullständigt har missförstått hela frågan om den relativa betygsättningen. Det är just för att komma ifrån sådana felaktigheter, som herr Dickson gav exempel på, som vi har infört den relativa betygsskalan. Det fanns tidigare exempel på att elever trots ringa kunskaper i ett ämne kunde få höga betyg. Den relativa betygsättningen är till för att ge en jämförelse över hela landet. I och för sig är det ingenting som hindrar att om man har enbart genier i en klass, kan alla få femmor. Om man bara har allsidigt obegåvade elever, kan alla i klassen få ettor. Detta är emellertid en invecklad sak och det går inte att gå till grunden med den i en enkel fråga och ett enkelt svar.

Herr talman! Herr Bengtson i Solna har frågat mig, om jag vill upplysa kammaren om huruvida några åtgärder vidtagits eller planeras för att nattetid eller eljest vid ringa trafik underlätta för fotgängare att passera övergångsställen, som är utrustade med trafiksignaler. Som jag meddelade i ett svar på en liknande fråga här i kammaren före jul utsände vägoch vattenbyggnadsstyrelsen i november 1966 en skrivelse till samtliga väghållare där man bl a. påpekade behovet av en anpassning av trafiksignalernas växlingstider så att grönt sken visas för de gående så ofta som möjligt under hänsynstagande till trafiksäkerheten. Styrelsen påpekade också behovet av att anpassa de tidsstyrda signalanläggningarna till de varierande trafikintensiteter som förekommer under olika tider på dygnet och under olika dagar i veckan. En reform av trafikreglerna, som kräver så stora omställningsåtgärder, kan naturligtvis inte genomföras utan vissa svårigheter. Det har också visat sig att en del signalanordningar ännu inte uppfyller kraven på rimlig fördelning av grönt sken för olika trafikantkategorier. Vägoch = vattenbyggnadsstyrelsen sände därför för fjorton dagar sedan ut en skrivelse till samtliga väghållare, städernas gatukontor och polismästarna med ett påpekande att styrelsen inte har något att erinra mot att signalerna under lågtrafik ställs om till att visa blinkande gult sken i sådana signalanläggningar, där särskilda svårigheter föreligger att anpassa signalväxlingen med hänsyn till trafikvolymens växling. Detta innebär att onödigt långa väntetider undviks. Det förutsätts också i skrivelsen att detta sker i samråd mellan väghållarna och polismyndigheten. I skrivelsen framhåller styrelsen också vikten av att samtliga anläggningar till dagen H anpassas så, att de kan användas på vanligt sätt under kontinuerlig drift dygnet om med rimlig avvägning mellan olika trafikantkategorier och trafikriktningar.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Statsrådet säger att han redan före jul här i kammaren gav besked om vilka atgärder som hade vidtagits. Efter vad som nu framgår av hans svar var de åtgärder som då vidtogs inte till fyllest. Kommunikationsministern meddelar nämligen att vägoch vattenbyggnadsstyrelsen för ett par veckor sedan sände ut en skrivelse till samtliga väghållare, vari påpekades att signalerna i viss omfattning borde ställas om till blinkande gult sken. Detta var alltså inte förberett tidigare, men jag tycker att man skulle ganska lätt ha kunnat räkna ut att det var lämpligt att ordna det på det sättet. Herr Palme säger vidare att en genomgripande förändring av detta slag självfallet inte går att genomföra utan svårigheter. Det kan man hålla med om. Nu får vi emellertid se hur den i dagarna genomförda förbätiringer med gult trafikljus på nätterna tas emot. Det gäller givetvis att anpassa signalerna efter trafikrytmen. Herr Palmes röda gubbar, som nu i stor utsträckning uppträder i trafiken, får inte fungera så att de blir mera impopulära än de rimligtvis bör vara. Det är väsentligt för hela trafiksystemet att trafikanterna inte irriteras i onödan. När riksdagen tog ställning till dessa frågor förra året betonade lagutskottet vikten av att trafikreglerna utformas så, att de verkligen efterleves i praktiken och respekten för gällande regler upp rätthålles. Detta får inte försvåras av att vidtagna åtgärder är osmidiga.

Herr talman! Herr Dickson har frågat statsrådet och chefen för justitiedepartementet, om han betraktar lagskyddet mot oljeutsläpp från fartyg i öppen sjö såsom varande utformat på ett betryggande sätt. Frågan har överlämnats till mig. År 1954 antogs en internationell konvention till förhindrande av havsvattnets förorening genom olja. Redan mer än 11/2 år innan konventionen trädde i kraft genomfördes för svenska fartyg den lagstiftning som föranleddes av konventionen. Lagstiftningen förbjuder uttömning av olja från alla svenska fartyg inom svenskt territoriur: och föreskriver att oljeutflöde där skall i görligaste mån förhindras. I s.k. förbjudna zoner utom svenskt territorium får svenska fartyg med en bruttodräktighet om minst 500 ton inte heller tömma olja. Förbudet utvidgades genom de ändringar i konventionen som antogs år 1962. Bl.a. utvidgades de förbjudna zonerna och sänktes gränsen för tankfartyg, som faller utanför förbudet, från 500 till 150 ton. Vår oljeskyddslag har ändrats i överensstämmelse med de nya konventionsbestämmelserna. Lagändringarna och kompletterande bestämmelser avses att sättas i kraft senast när konventionsändringarna träder i kraft, d.v.s. den 18 maj 1967. I ett hänseende har Sverige redan satt i kraft bestämmelserna i 1962 års konvention. För svenska fartyg om minst 500 bruttoton gäller nämligen sedan den 1 juli 1966 förbud mot oljeutsläpp i hela Nordsjön och hela Östersjön. Det svenska lagskyddet mot oljeutsläpp får anses fylla internationellt sett höga anspråk. Man måste emellertid vara medveten om att skyddet mot oljeutsläpp inte kan bli betryggande så länge andra sjöfartsländer står utanför oljeskyddskonventionen och inte har motsvarande nationella regler. Sverige försöker påverka berörda länder att medverka till att oljeutsläpp i havet förhindras. Diplomatiska kontakter har gett bl.a. det beskedet, att Sovjetunionen vidtagit åtgärder för att dess fartyg inte skall tömma olja i havet.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det uttömmande och glädjande svaret. Anledningen till att jag ställde min fråga var en tidningsuppgift, i vilken man i samband med att olja släpps ut talade om att det fanns en lucka i lagen — så som det uttrycktes — som gjorde att man inte kunde vidta åtgärder mot fartyget. Nu är det alldeles uppenbart att det i varje fall inte finns någon lucka i den svenska lagen, utan att det förelåg en felaktig formulering i tid ningen. Jag vill endast tillfoga att jag hoppas att jag vet — att kommunikations ministern kommer att i sin mån medverka till att de internationella konventionerna kompletteras på ett sådant sätt, att tragedier av det slag som vi upplevt vid våra kuster under vintrarna inte behöver upprepas.
Herr talman! Jag vill endast för herr Dickson understryka, att jag upplever denna sak som utomordentligt viktig. Vi gjorde ju i fjol en aktion för att så att säga täppa till hålen åtminstone för svensk del; för att få större tyngd i våra hänvändelser till andra länder satte vi konventionen i kraft för Sveriges vidkommande, trots att den inte var i kraft internationellt. Därigenom fick vi bort den s.k. skamfläcken i Östersjön. Lagen är bra, och vi håller på svensk botten på att vidtaga åtgärder för att förhindra oljeutsläpp, bl.a. genom att förbättra anordningarna i hamnarna. Vi kommer heller inte att förtröttas att via internationella och diplomatiska kontakter söka skapa en positiv inställning på området hos alla sjöfartsländer.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig, om jag anser att den senaste taxehöjningen inom statens järnvägar möjliggör en god konkurrenskraft hos företaget. Avtalsuppgörelsen under föregående år har inneburit att SJ, trots det omfattande rationaliseringsarbete som pågår inom företaget, fått vidkännas kraftigt höjda löneutgifter. Lönekostnaderna utgör cirka 75 procent av SJ:s sammanlagda driftkostnader inklusive avskrivningar. Det har inte bedömts möjligt alt täcka utgifterna och upprätthålla förräntningskravet utan taxejusteringar. SJ söker naturligtvis på olika sätt hävda sin konkurrenskraft även i det ändrade kostnadsläget. Det sker främst genom intensifierade rationaliserings och besparingsåtgärder samt ökad kommersiell aktivitet. Genom de ökade ansträngningarna har SJ enligt min mening goda möjligheter att i Ööverensstämmelse med riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken hävda sig i konkurrensen inom transportsektorn.
Herr talman! Jag är medveten om att SJ liksom alla andra företag har att vidkännas kostnadsfördyringar, inte minst när det gäller löneutgifterna. Fråga är emellertid om den senast beslutade taxehöjningen, som verkställdes den 1 januari i år, verkligen ger den inkomstförstärkning som åsyftats. SJ räknar med en inkomstförstärkning på cirka 85 miljoner kronor, men som vi alla vet har regeringen beslutat att gå längre i fråga om taxehöjning än SJ föreslagit. Den senaste tidens taxehöjningar inger en viss oro.

De sammanlagda höjningarna av fraktgodstaxorna under ifrågavarande period uppgår till 50 procent.

Den genom liberaliseringen ökade konkurrensen på godstrafiksidan ger ytterligare anledning till varsamhet.» Med detta SJ:s yttrande som bakgrund ställer man sig ytterligt tveksam till huruvida den senaste taxehöjningen ger vad den åsyftar, nämligen inkomstförstärkning för statens järnvägar.
Herr talman! Vi har haft en relativt utförlig debatt i första kammaren om detta ämne tidigare i dag, och jag skall därför söka fatta mig kort. Statens järnvägar skall ju täcka sina kostnader. Dessa kostnader har gått upp kraftigt. Treårsuppgörelsen på lönesidan innebär en kostnadsökning på 365 miljoner, eftersom lönekostnaden är 75 procent av SJ:s totala kostnader. Man kan inte rationalisera bort allting, många anser ju att SJ redan rationaliserat för hårt. Lönehöjningarna måste därför till en del tas ut genom ökade taxor. Generellt sett har SJ:s taxor ungefär följt konsumentprisindex. Vissa taxor har höjts mera, helt enkelt därför att godstrafiken i viss utsträckning har subventionerat persontrafiken och därför att t.ex. fraktstyckegods: taxan, som är mycket dyrbar i hante ring, blir särskilt kostsam för företaget. I detta fall har SJ lagt fram förslag om taxehöjningar, som enligt företagets egen bedömning skulle ge ökade intäkter på 85 miljoner kronor. Regeringen har justerat upp höjningarna något därför att det annars är så mycket som fattas för att SJ skall kunna uppfylla det förräntningskrav som riksdagen står bakom och att man skulle riskera en mycket kraftigare förlust under nästa år. Herr Börjesson i Falköping frågar nu, om detta leder till några ökade intäkter. Jag konstaterar att hans bedömning därvidlag helt strider mot SJ:s egen bedömning, som alltså innebar ökade intäkter på 85 miljoner kronor. Menar herr Börjesson på allvar att vi skulle ha skaffat 85—100 miljoner genom en motsvarande ökning av driftbidraget till SJ? Det vore väl det enda alternativet.

Herr talman! En enkel fråga ger ju inte anledning till någon större debatt. Men på statsrådets senaste fråga till mig, om denna inkomstförstärkning för SJ bör ske via statsbudgeten, vill jag svara att jag hela tiden stöder mig på vad SJ har föreslagit. Jag har varit i kontakt med järnvägsstyrelsen och frågat, huruvida den merhöjning som regeringen har beslutat verkligen skall ge någon: inkomstförstärkning och i så fall hur mycket. Det svarades då att uppgifter om storleken därav inte går att erhålla. Från järnvägsstyrelsens sida påpekades också att transportutvecklingen visat vikande tendenser, speciellt i fråga om godstrafiken, malmtransporter och transporter för konjunkturkänsliga industrier. Den av Kungl. Maj:t beslutade större taxehöjningen skulle alltså inte komma att innebära en ytterligare inkomstökning proportionellt mot den tidigare beräknade ökningen. Jag stannar där och konstaterar bara, att framtiden får utvisa huruvida höjningen verkligen ger den inkomstförstärkning som kommunikationsministern tror sig kunna räkna med.
Herr talman! Jag tror att det är nödvändigt att besvära kammaren med en enkel distinktion. Herr Börjesson i Falköping nämnde inkomsterna på malmtransporterna. Om de blir större eller mindre än beräknat är inte i första hand en taxefråga utan beror främst på hur mycket malm LKAB säljer ute i världen och hur mycket man därför transporterar på malmbanan. Sjunker försäljningen — som den nu gör — blir ju transporterna mindre omfattande och därmed inkomsterna på malmbanan proportionellt mindre. I och för sig har detta ingenting med taxan att göra, men om taxan varit lägre än nu, skulle inkomsterna också ha ytterligare minskat. SJ:s inkomster beror sålunda icke enbart på taxan utan också på den allmänna konjunkturen. En sänkning av konjunkturnivån drabbar alla transportmedel; den har redan drabbat en hel del företag inom lastbilsbranschen 'O. S. V. Den distinktionen tror jag att herr Börjesson måste hålla i minnet för att kunna driva en meningsfull diskussion om järnvägstaxor.
Herr talman! Jag tackar för den senaste undervisningen. Jag vill bara konstatera att taxehöjningen kommer att återverka även på andra transporter. Jag har här framför mig ett uttalande av järnvägsmannaförbundets ordförande Gustaf Kolare, som säger: »Taxehöjningar är mycket allvarliga för järnvägens framtid.»

Herr talman! Herr Nilsson i Gävle har frågat mig om jag anser gällande riktlinjer och praxis vid statens järnvägar tillfredsställande beträffande utbetalning av ersättningar till enskilda personer respektive anhöriga vid inträffade dödsolyckor eller andra svårare olycksfall där SJ:s skadeståndsskyldighet är dokumenterad. Vid reglering av skada till följd av statens järnvägars verksamhet söker SJ tillämpa den praxis som utvecklats vid domstolar eller vid frivilliga uppgö relser, t.ex. med försäkringsbolag. SJ har också lång egen erfarenhet av skadereglering på skilda områden, Vid mera komplicerade ersättningsyrkanden brukar den ersättningsberättigade företrädas av advokat. Skulle den ersättningsberättigade sakna ombud förekommer inte sällan att SJ uppmanar honom att anlita advokat. Skäliga advokatkostnader svarar SJ för utöver skadeståndet. Vid större olyckor brukar SJ meddela anhöriga till omkomna hur ersättningsfrågorna handläggs och vilka uppgifter som erfordras för bedömning av ersättningsanspråken. I samband härmed upplyses också om att SJ svarar för skäliga advokatkostnader. Enligt min mening finns inget att erinra mot den ordning som tillämpas för handläggning av ifrågavarande ärenden.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för svaret på frågan. Statsrådet säger sig inte ha någonting att erinra mot rådande ordning vid handläggningen av dessa ärenden. Det tycker jag är ledsamt. Jag har här en fotostatkopia som gäller handläggningen av Holmsvedenolyckan den 25 april 1966. Där utdömdes 2000 kronor utöver de utgifter de efterlevande specificerat och dokumenterat i samband med dödsfallet. Man måste i detta sammanhang uppmärksamma också en annan sak, nämligen ersättningen för kostnader för sorgkläder, som enligt vederbörandes uppgifter uppgått till cirka 1800 kronor. SJ:s rättssektion yttrade om detta krav: »Med hänsyn till återstående bruksvärde medges ersättning med hälften av inköpspriset», alltså 900 kronor. Det är alldeles klart att ett visst bruksvärde måste återstå, men å andra sidan har de efterlevande tvingats betala ut 1800 kronor, vilket de ansåg vara en nödvändig utgift i samband med begravning av avliden make. Summan 2 000 kronor blir alltså omedelbart reducerad till cirka halva beloppet. På mig verkar detta vara en uppseendeväckande låg «ekonomisk kompensation vid en så allvarlig olycka. Jag har ingen anledning att förmoda att just detta fall skulle betraktas på något särskilt sätt utan antar att det är fråga om ett genomgående betraktelsesätt. Enligt mitt sätt att se skulle därmed ersättningsbeloppen vara för låga. Det hade varit tacknämligt, om statsrådet velat studera saken litet närmare, Jag tror nämligen att man måste vara en aning generösare än detta speciella fall utvisar.
Herr talman! Med anledning av herr Nilssons i Gävle fråga införskaffade vi upplysningar om de former enligt vilka SJ handlägger sådana fall. Dem fann jag inte något fel på. Sedan tar herr Nilsson upp ett enskilt fall, i vilket ersättningsbeloppen enligt hans mening har varit för låga. Utan kännedom om detta fall saknar jag givetvis varje möjlighet att gå in på det.
Herr talman! Jag begär inte att statsrådet skall känna till detta enskilda fall, men vi måste väl ha klart för oss att den ståndpunkt SJ intagit i detta sammanhang också gäller i andra fall. Den är alltså typisk för den restriktivitet SJ visar vid bedömning av sådana frågor. Jag hade också formulerat min fråga med utgångspunkt i detta fall. Naturligtvis kunde jag ha tagit upp andra fall, i vilka en omprövning av bedömningen varit befogad.
Herr talman! Jag saknar fortfarande möjlighet att uttala mig om i vad mån omständigheterna i detta fall är typiska för handläggningen. Alltså kan jag icke med herr Nilsson i Gävle närmare diskutera denna fråga.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat mig, om jag avser att vidtaga några åtgärder för att nedbringa den höga dödsoch olycksfallsfrekvensen på våra vägar, exempelvis genom att undanröja de värsta trafikfällorna. I september 1962 fick vägoch vattenbyggnadsstyrelsen i uppgift att till kommunikationsdepartementet inkomma med närmare redovisning av olycksfrekvensen inom landsbygdens allmänna vägnät och städernas infartsleder. Genom styrelsens redovisning fick vi ett samlat material rörande olyckornas fördelning i landet i dess helhet. Med trafikolycksmaterialet som underlag har vidtagits och vidtas en rad snabbt verkande trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder på våra mest olycksbelastade vägsträckor. På de flesta av dessa sträckor har härigenom en betydande olycksreducering skett trots ökad trafik. Vägförvaltningarna har också ålagts att fortlöpande följa olycksutvecklingen i respektive län för att vi ständigt skall veta var olyckshindran de åtgärder är påkallade. Av denna anledning skall vägförvaltningen bl.a. föra särskilda trafikolyckskartor. Visar sig en vägsträcka speciellt olycksbelastad, görs regelmässigt en särskild undersökning för att finna lämpliga åtgärder att minska olycksriskerna. Vid sidan av de mera kortsiktiga åtgärderna för att eliminera trafikfällor bedriver vägoch vattenbyggnadsstyrelsen ett arbete för mer omfattande och långsiktiga förbättringar av trafiksäkerheten på våra vägar.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för svaret på min fråga. Bakgrunden till min fråga är som väl alla förstår det stora antalet dödsoffer som trafiken på våra vägar kräver. Årligen dödas i trafiken inemot tusentalet människor, och förra året var den dystra siffran över 1000 människoliv. Vad jag frågat mig — och säkerligen också många andra frågat är om vägmyndigheterna har uppmärksammat det förhållandet, att ett stort antal av dessa dödsolyckor inträffar på ett och samma ställe. Det kan vara en kurva på vägen, det kan vara en felaktig dosering, det kan vara ett backkrön eller dåliga siktförhållanden som är den direkta orsaken till att många onödiga dödsoffer under årens lopp krävs på ett visst ställe. En andra fråga är den i vad mån vägmyndigheterna gjort och gör något för att avlägsna dessa trafikfällor.

Förhållandena är i stort sett desamma utefter våra länsvägar och bygdevägar, jag föreställer mig att det i många fall skulle gå att undanröja dessa trafikfällor med relativt enkla åtgärder och till relativt låga kostnader. Av statsrådets svar framgår att vägmyndigheterna har ålagts att fortlöpande följa olycksutvecklingen i respektive län. Jag är tacksam för det men jag skulle också vilja tillägga att det inte räcker med att bara följa utvecklingen, utan man måste också vidtaga praktiska och direkta åtgärder för att minska de stora dödsriskerna. Herr talman! Detta är en utomordentligt allvarlig fråga. Icke minst inför den förestående trafikomläggningen tror jag att det är rätt angeläget att man från vägmyndigheternas sida snarast fullföljer dessa åtgärder och försöker avlägsna de mest riskabla trafikhindren och trafikfällorna för att nedbringa de alltför höga dödssiffrorna i trafiken. Med detta ber jag än en gång att få tacka statsrådet för svaret.
Herr talman! Det är inte bara så att vi följer denna fråga utan vägoch vattenbyggnadsstyrelsen försöker vidta just praktiska åtgärder så snabbt som möjligt för att komma till rätta med trafikfällorna. Jag fick senast i december en lång lista där man just visade hur man följt upp vissa särskilt olycksbelastade vägar och trafikfällor och försökt vidta praktiska åtgärder. Det var många olika ting. I en del fall hade man byggt om vägen till motorvägsstandard så snabbt som möjligt. I en del fall hade man infört hastighetsbegränsning, t.ex. söder om Stockholm vid Pershagen i Ytterjärna, tills den nya motorvägen blir klar. I en del fall hade man förbättrat signalanläggningarna vid en spårvägskorsning. I några fall hade man infört nya gångbanor. I ytterligare några fall hade man försökt få bort bropelare som trafikanter körde på. Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen redo visar regelbundet vilka åtgärder de vidtar för att komma till rätta med trafikfällor. Det exempel som herr Erikssson i Bäckmora nämnde från Gävleborgs län känner jag inte närmare till, men jag är övertygad om att vägförvaltningen har sin uppmärksamhet riktad på saken. Jag tycker det är bra att herr Eriksson nämnde det. Vi har alla anledning att intressera oss för dessa frågor och göra myndigheterna uppmärksamma på vägsträckor som kan anses vara särskilt farliga.
Herr talman! Jag är tacksam för den positiva inställning som statsrådet Palme har i denna fråga — jag hade naturligtvis inte väntat mig något annat. Jag vet också att stora vägombyggnader planeras och att en hel del förebyggande åtgärder har vidtagits för att minska trafikolyckorna. På många håll — och i vissa fall utefter länsvägarna — dröjer det emellertid åtskilliga år innan man kan påräkna någon direkt omläggning och förbättring. I sådana fall borde man kunna räta en del kurvor och rensa vägkanterna från blocksten, som många gånger har bidragit till att trafikoffer har krävts. Jag är emellertid tacksam för att propåer har sänts ut till vägmvndigheterna och för att man är beredd att praktiskt vidtaga de åtgärder som statsrådet nämnde. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig, om jag avser att ta initiativet till en översyn av den nya förhandlingsordningen för statsanställda på grundval av de erfarenheter som vunnits under den tilländalupna lärarkonflikten. Förhandlingsordningen mellan staten och statstjänstemännens huvudorganisationer regleras i det huvudavtal som träffats den 29 december 1965 mellan statens avtalsverk och huvudorganisationerna. Avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid av sex månader. Om förhandlingsordningen skall ändras, måste detta därför ske genom att gällande avtal sägs upp av någon av parterna. Parterna får därefter träffa avtal om ny förhandlingsordning. Jag avser inte att ta något initiativ till en sådan ändring. Härutöver vill jag nämna följande. När frågan om reform av de offentliga tiänstemännens förhandlingsrätt underställdes riksdagen, stod det klart att vissa frågor som hade anknytning till förhandlingsrätten borde utredas ytterligare. Intresset av en snar reform ansågs dock väga så tungt, att uppskov i avvaktan på vidare utredningar inte borde komma i fråga. Utredning pågår redan av vissa särskilda frågor. Det var vidare uppenbart att reformen hade en så genomgripande innebörd, att anledning till ytterligare överväganden kunde uppkomma sedan reformen genomförts i praktiken. Jag kommer inem den närmaste tiden att föreslå att en utredning tillkallas med uppgift bl.a. att undersöka hur de olika detaljerna i förhandlingsrättssystemet fungerat i praktiken och att lägga fram de eventuella förslag till ändring i systemet som utredningen anser behövas.
Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret, som i flera av seenden synes mig tillfredsställande. Vissa särskilda frågor på förhandlingsrättsområdet utredes redan, och civilministern avser att tillkalla en utredning för att undersöka även andra detaljer. Detta anser jag positivt.

Det som i svaret sägs om att parterna skall träffa nytt avtal, är formellt riktigt; men den ena parten är statens avtalsverk, och vad som måste tas till förnyat övervägande — det illustreras alltså i svaret är fördelningen av kompetens och ansvar mellan de olika personer och organ som agerar på den statliga sidan. Organisationerna har formellt att förhandla med statens avtalsverk, men i bakgrunden skymtar med den äran civilministern och givetvis med lika stor ära även finansministern samt litet längre bort, när det gäller lärarförhandlingar, ecklesiastikministern. Jag skulle bara vilja anföra en sak till. När man nu skall tillkalla ifrågavarande utredning, är det en mycket allvarlig fråga som måste lösas — och jag hoppas civilministern delar min uppfattning därvidlag — nämligen möjligheten att förhindra samhällsfarliga konflikter utan — observera utan — att statstjänstemännens rätt därvid åsidosättes eller hotas. Definitionen av begreppet samhällsfara är i huvudavtalet mycket vag och föga preciserad. Kan en samhällsfarlig konflikt icke undvikas, återstår ingenting annat än tjänstepliktslagstiftning. Men en sådan löser ju i och för sig inte de intressefrågor, varom konflikt råder. Finns det inte, herr civilminister, när vi nu skall få denna utredning, bättre vägar att gå? Tjänstepliktslagstiftning innebär alltid ett hot om ensidig lösning av problematiken.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig, om jag tänker ta initiativ till en översyn av den nya förhandlingsordningen. Jag vill understryka ordet förhandlingsordning. Det är detta som jag har svarat på. Förhandlingsordningen är fastställd i ett avtal mellan parterna. Jag trodde ändå att herr Nordstrandh som fackligt aktiv SACO-medlem använde samma terminologi som vi på den andra sidan, då det gäller fackliga angelägenheter. Om herr Nordstrandh frågar om förhandlingsordningen, talar jag om hur den förhandlingsordningen är konstruerad. Sedan tar herr Nordstrandh upp frågan om att förhindra samhällsfarliga konflikter. Jag tror inte, herr talman, att den frågan lämpar sig för en diskussion inom ramen för frågeinstitutet. Önskar herr Nordstrandh en utförligare diskussion på den punkten, vill jag uppmana honom att komma tillbaka i interpellationsform. Jag hoppas att vi då med talmannens medgivande får tillräckligt utrymme att diskutera frågan.

Herr talman! Ja, herr civilminister, jag skall gärna återkomma i interpellationsform, om civilministern lovar att ge mig svar på den interpellationen inom rimlig tid, så att man inte behöver stå här i slutet av maj och på talmannens tysta uppmaning måste rusa ner från talarstolen så fort som möjligt. Beträffande begreppet förhandlingsordning så vet jag faktiskt vad en sådan är — jag har läst på — men vad frågan här gäller, är alltså vad den ena parten — avtalsverket — gör eller inte gör med hänsyn till vad civilministern skulle kunna vilja. Civilministern kan naturligtvis inte formellt ta initiativ till en ändring, men civilministern kan lyfta på luren och ringa till någon av herrarna i avtalsverket och säga att här är en sak som ni bör överväga. Då kommer vederbörande förmodligen inte att säga upp avtalet man kommer åtminstone att ta upp en diskussion om det; civilministern har onekligen ett visst inflytande i ett sådant sammanhang; annars vore det bra dåligt.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig, om jag ämnar ta initiativ till en av det gångna årets erfarenheter betingad översyn av arbetsgivarpartens organisation på den statliga sidan. Enligt den proposition som låg till grund för inrättande av statens avtalsverk skulle verkets organisation Ööverses i samråd med statskontoret sedan arbetet i verket kommit i gång. En sådan översyn är för närvarande aktuell. Som jag nyss nämnt i mitt svar på en fråga av herr Nordstrandh avser jag att föreslå att en utredning tillkallas med uppgift att överväga vissa frågor som sammanhänger med förhandlingsrätten. Denna utredning kommer att vara oförhindrad att lägga fram förslag till ändring i arbetsgivarpartens organisation, om utredningen anser att en'sådan ändring bör ske.
Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för att också jag fick svar på min fråga. Svaret är ganska tillfredsställande. Riksdagens beslut att avtalsverkets organisation skall överses i samarbete med statskontoret, sedan arbetet i verket kommer i gång, har jag emellertid inte uppfattat så, att det syftade till en så vittomfattande översyn av organisationen som jag efterlyser utan mera till en eventuell omorganisation av de olika arbetsenheternas funktion. Nu finner jag av civilministerns svar att statsrådet anser den utredning som nu är tillsatt vara oförhindrad att ompröva arbetsgivarpartens organisation. Jag tycker nog att ordet oförhindrad är litet vagt. Jag hade hellre sett att statsrådet givit uttryck för sin uppfattning att en sådan översyn verkligen måste komma till stånd. Jag vill göra den personliga reflexionen — som det gångna årets avtalsförhandlingar väl ger anledning till — att den konflikt vi då upplevde kanske var onödig. Jag uppfattade saken så, att statens avtalsverk med det sätt på vilket förhandlingsrätten fungerade inte var vad man menar med förhandlingskapabel, eftersom det besked som avtalsverket gav sedan inte blev bindande. Därför menar jag att den översyn som skall göras måste syfta till två saker, antingen att verkligen ge statens avtalsverk vidgade befogenheter eller också att gå tillbaka till den gamla ordningen och koppla in civilministern direkt i förhandlingarna. Det är nämligen fullständigt omöjligt för den, som inte suttit som part under förhandlingarna, att bilda sig en uppfattning om de argument och motargument som där framförts och att sedan ta ställning till de många gånger väsentliga frågor det gäller. I detta sammanhang vill jag också säga att även frågan om riksdagens lönedelegation och dess ställning borde tas upp till övervägande. Faktum är att lönedelegationen vid höstens förhandlingar inte bereddes tillfälle att följa förhandlingarna på det sätt man tänkt sig när riksdagen beslöt om lönedelegationens funktion. Det beslutet inne fattade ju att lönedelegationen skulle hållas orienterad om pågående förhandlingar och därigenom ha möjlighet att uttala sig om de riktlinjer som den statliga förhandlingsparten följer samt deras tillämpning i olika förhandlingsskeden, Jag har uppfattat det så, att lönedelegationen inte beretts tillfälle att följa förhandlingarna på det sätt som avsågs. Slutligen vill jag med åberopande av statsrådets inlägg i remissdebatten om att den statliga arbetsgivaren har en relativt svag ställning säga att jag inte delar den uppfattningen. Jag tycker inte att den gångna avtalsrörelsen visat att de båda parterna, den statliga arbetsgivaren och statstjänstemannaorganisationen, var i verklig mening jämställda, vilket ju är grundtanken bakom förhandlingsrättslagstiftningen. Vi skall komma ihåg att det är staten som har den ekonomiska makten och lagstiftningsmakten. En annan faktor, som givetvis spelar en viss roll, är vilken civilminister vi har. Det kan emellertid inte gärna vara detta herr statsrådet syftade på med sitt uttalande att den statliga arbetsgivarparten för närvarande befinner sig i underläge. Herr talman! Jag vill till slut bara framhålla att jag hoppas att den begärda översynen kommer till stånd i så god tid, att den kan leda till omorganisation av avtalsverket före kommande förhandlingar.
Herr talman! Även fru Kristensson utvidgar diskussionen till en omfattning, som inte faller inom ramen för det enkla frågeinstitutet. Om jag skulle ta upp alla de saker hon tog upp, finge vi i realiteten en interpellationsdebatt. Jag vill därför ge fru Kristensson samma rekommendation, som jag nyss lämnade herr Nordstrandh, att inte ta upp dessa spörsmål när tiden är så begrän Det måste vara fråga om en missuppfattning när fru Kristensson hävdar att avtalsverket inte är förhandlingskapabelt. Det är ju avtalsverket som har skött förhandlingarna och det har följt den ordning som var förutsatt vid genomförandet av reformen, nämligen att avtalsverket skulle ha kontakter med regeringen. Detta har avtalsverket haft — såsom jag även tidigare framhållit — och det är uppenbart att det måste ha denna förbindelse med regeringen om systemet skall fungera. Det finns vidare en part i detta sammanhang, vilken man inte skall glömma bort. Den formella beslutanderätten ligger i detta sammanhang inte alls inom lönedelegationen och inte heller hos tjänstemännen i avtalsverket utan hos avtalsverkets styrelse. Det är denna som har uppdraget att fatta beslut om olika åtgärder i samband med en förhandlingsomgång.

Generellt sett tror jag ändå man vågar påstå, att den offentliga verksamheten är mera känslig för störningar i form av arbetskonflikter än den privata sidan. Därmed följer uppenbarligen också att den offentliga arbetsgivaren också har en känsligare ställning än vad som är fallet på den privata sidan.
Herr talman! Om jag hade hyst den förhoppningen att civilministern skulle ha velat erkänna att erfarenheterna av det gångna årets förhandlingar inte varit helt tillfredsställande och har givit vid handen att en översyn av arbetsgivarpartens organisation vore motiverad, har jag nu efter herr statsrådets senaste inlägg blivit besviken på denna punkt. Jag efterlyste i mitt föregående inlägg, om herr statsrådet aktivt ville medverka till att denna utredning i första hand skulle syssla med en omorganisation av avtalsverket. Jag fick inget svar på denna fråga och jag tyckte att herr statsrådets, såsom jag uppfattade det, negativa attityd till detta väsentliga problem inte var särskilt löftesrik.

Herr talman! Jag tror att fru Kristensson kan dämpa sin besvikelse härvidlag, ty jag är medveten om — vilket jag framhöll i remissdebatten — att det finns vissa saker i detta sammanhang som kan föranleda funderingar om huruvida förhållandena inte kunde ordnas på ett bättre sätt. Och jag skulle tro att de flesta av de propåer, som fru Kristensson framförde i sitt första anförande, tillhör den kategori som man kan sätta sig ned och fundera över. Däremot vill jag inte i dag säga vilket resultatet av sådana funderingar kan bli. Jag tror inte heller att huvuduppgiften för en utredning eller beredning på detta område skall anses vara avtalsverkets interna organisation, ty den interna organisationen för avtalsverket skall — som jag framhållit i interpellationssvaret — prövas i samråd med statskontoret. Men det är alldeles uppenbart att det kan finnas anledning att ta upp frågan om relationerna på arbetsgivarsidan, och avsikten är även att i detta sammanhang göra en prövning av hur det hela fungerat och om vi kan få det att fungera på ett bättre sätt.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det senaste inlägget, som jag tyckte i alla fall var mera positivt än det tidigare. — Jag kan också förstå att huvuduppgiften för utredningen inte skall vara avtalsverkets organisation, men jag hävdar ändå att det är den mest brådskande frågan och att man därför bör starta med att söka lösa den.

Herr talman! Det har länge förelegat ett utförligt material om verkningarna av den barbariska krigföring som de amerikanska och med dem allierade trupperna bedriver i Sydvietnam. Jag vill erinra om den Svarta bok som publicerats av Kommittén för avslöjande av krigsförbrytelser och enligt vilken under elva år av intervention och angrepp dödats 170 000 människor och sårats 800 000 människor. Även när det gäller verkningarna av de amerikanska flygbombardemangen mot Nordvietnam finns talrika vittnesbörd, också av svenska besökare såsom Sara Lidman och Victor Vinde, om offren i människoliv och om den materiella förstörelsen. Kriget i Vietnam är avlägset bara efter gamla mått. I kärnvapnens och jetplanens tidsålder försiggår det inpå våra gränser. Det är här och nu. Medan vi åker till arbetet, gör vårt jobb, tittar på TV, diskuterar här i riksdagen flyger de amerikanska bombplanen ut på sina räder. Industrianläggningar, kommunikationer, skolor, sjukhus bombas sönder. Människor mördas. De dränks i brinnande napalm, slits sönder av de amerikanska specialbombernas <rak bladsvassa skärvor. I rummet bredvid vårt bedrivs denna tortyr, denna utrotning av människor. Om vi inte vore nästan döva skulle vi varje minut höra skriken och stönet. Den amerikanske journalisten Harrison Salisburys reportage var en nyttig påminnelse om riktigheten i de nordvietnamesiska myndigheternas egna uppgifter. Amerikanska bombplan vräker varje dygn ut sin bomblast över ett land och ett folk, med vilket Förenta staterna icke anser sig vara i krig. Medborgarna i Nordvietnam —- som ser sina fabriker, boningshus, skolor och sjukhus bombas sönder, som ser sina anförvanter såras och dödas och själva svävar i livsfara — har förmodligen en annan syn på frågan, om krig råder. Ett faktum som alla erkänner är att bombningarna åstadkommer stora skador. De uppges ha större omfattning än de mest intensiva flygbombardemangen av Tyskland under det andra världskriget och närmar sig effekten av atombomben mot Hiroshima. Hjälpbehovet måste under sådana förhållanden vara enormt.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 Jag hoppas att riksdagen skall underlätta ett fullföljande av detta regeringens initiativ genom att bevilja de i en kommunistisk motion begärda anslagen på sammanlagt 20 miljoner kronor för humanitär hjälp åt Nordvietnam och FNL. Den första delen av min fråga gällde initiativ för att kräva slut på de amerikanska bombningarna av Nordvietnam och tillbakadragande av de amerikanska trupperna från Vietnam. Utrikesmi nistern upprepar sin och regeringens anslutning till generalsekreterare U Thants uppfattning, att ett ovillkorligt inställande av bombningarna i Nordvietnam är ett nödvändigt första steg för att få en början till slut på kriget i Vietnam. Jag instämmer i denna uppfattning. Tyvärr tyder ingenting på att den amerikanska regeringen -— som utrikesministern också nämner — skulle vara beredd att för närvarande tillmötesgå detta krav. I pressen talas om att en ytterligare intensifiering av bombningarna tvärtom förberedes. I detta läge tror jag att det är nödvändigt att folk, partier, regeringar och individer ännu klarare än tidigare uttalar sin mening om det amerikanska anfallskriget och den folkutrotning som bedrives i Vietnam. De regeringar och folk, som vill göra en insats för freden i Vietnam, måste tillgripa skarpare ord och konsekventa gärningar, om deras inställning skall förstås av de makthavande i Washington. Utrikesministern erinrar själv om att en allt starkare opion i världen, däribland den svenska, kräver ett slut på kriget. Denna starka och riktiga uppskattning av opinionens roll tycks mig stå i motsättning till vad som något tidigare sägs i interpellationssvaret, där offentligt framförda krav från den ena eller andra regeringens sida inte sägs leda till något resultat. Regeringarna och folkrepresentationerna bör tvärtom enligt min mening begagna varje tillfälle att delta i opinionsrörelsen. Viktiga krav som bör uttryckas är förutom att de amerikanska bombningarna av Nordvietnam måste upphöra, att de amerikanska trupperna helt dras bort från Vietnam och att nationella befrielsefronten erkännes som företrädare för Sydvietnam. Vad de människor som dagligen utsättes för krigets ohyggligaste påfrestningar framför allt begär av oss är ett klart fördömande av det amerikanska anfallskriget. Herr talman! Jag vill i detta sammanhang när vi diskuterar Vietnam beröra ytterligare en fråga. I opinionsbildningen är det viktigt att man inte tar ställning på ett sätt som kan missbrukas av krafter som man egentligen inte vill gynna. Jag anser det beklagligt om statsminister Erlander i ett svarstelegram till Bertrand Russell uttryckt sig på ett sådant sätt, att detta av 2xempelvis Svenska Dagbladet kunde tolkas som ett ställningstagande mot den s.k. tribunalen, som avser att objektivt undersöka uppgifterna om amerikanska krigsförbrytelser. Att vårt land skulle bevilja visum för personer från Nordoch Sydvietnam, som skulle delta i ett vittnesförhör inom tribunalens ram, anser jag självklart.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

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för det svar han har lämnat. Anledningen till min fråga är uppgifter i dagspressen den 26 januari beträffande rekryter som skulle ha köldskadats vid övningar under fyra dagar vid en Öövningsdivision i Östersund. Det har uppgivits att totalt cirka en tredjedel av divisionen hade behövt sjukskrivas. Den lägsta uppmätta temperaturen var vid detta tillfälle — 42?. Svaret innebär att vid lägre temperaturer än — 30? kan sådana övningar begränsas eller inställas. Av det sagda framgår alltså att det ställs krav på att de ansvariga förbandscheferna vidtar sådana åtgärder. Jag anser det vara nödvändigt att man för framtiden i enlighet med dessa bestämmelser tillser att övningar under så svårartade förhållanden som i det här nämnda inte kommer att upprepas. De värden som ur militär synpunkt kan utvinnas av sådana övningar anser jag vara tvivel aktiga. Jag anser också att man har utrönt tillräckligt i detta avseende. De skador som kan drabba rekryterna vid dylik utbildning äventyrar deras hälsa och framtid, och de värnpliktiga bör alltså inte utsättas för sådana risker. Jag förväntar således att man med uppmärksamhet kommer att följa dessa bestämmelsers tillämpning, och naturligtvis hälsar jag med tillfredsställelse den forskning som sker på området.

Herr talman! Fru Löfqvist har frågat mig, om jag är beredd att lämna kammaren upplysning om och i så fall när en proposition är att vänta angående ändringar i ensittarlagen. Fastighetsbildningskommittén lade våren 1965 fram ett betänkande med förslag till ändringar i ensittarlagen. Betänkandet har remissbehandlats. Våren 1966 lade arrendelagsutredningen fram förslag till ändringar i arrendelagstiftningen i ett betänkande, »Bostadsarrende m.m.». Även detta betänkande har nu remissbehandlats. Mellan dessa båda förslag finns ett visst samband. Arbetet i departementet bedrivs för närvarande med inriktning på att förslag i båda ämnena skall föreläggas lagrådet under första halvåret i år. Om ingenting oförutsett inträffar, kommer propositioner att föreläggas höstriksdagen 1967.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet och chefen för justitiedepartementet för svaret på min enkla fråga. Det kan möjligen verka otåligt att jag nu ställt denna fråga, men ensittarlagens 1 8 har under mer än 20 år ofta debatterats bland dem som berörs därav. Den har också varit föremål för långa debatter här i kammaren, och det har väckts flera motioner i ämnet under den senaste 20-årsperioden. Det är därför ganska förklarligt om otåligheten börjar göra sig gällande bland dem som är starkt beroende av att lagens 1 § ändras så, att det blir en framflyttning så långt i tiden att vederbörande har möjligheter att inlösa sina torp. Jag avser därmed givetvis de fasta bostadslägenheter, som i övrigt berörs av ensittarlagen. Eftersom svaret i dag är positivt — att vi har att vänta en proposition inom så pass snar framtid — kan man väl säga att denna fråga har fallit framåt. Men efter vad jag kan tolka ut av svaret är propositionen i sin helhet ännu inte utskriven. Jag vågar därför hysa förhoppningen att propositionen, när den så småningom kommer på bordet, innebär att lagen i sin helhet kan avvecklas, att förslaget alltså kommer att gå litet längre än utredningsförslaget. Med detta, herr talman, ber jag att ännu en gång få framföra ett tack och en förhoppning om en snar lösning av frågan.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat, hur jag bedömer den negativa reaktion mot den s.k. sommarskolpraktiken som bl.a. i Göteborg fram Gymnasieutredningen «föreslog, att den praktik under ferier som bedömdes erforderlig för eleverna på gymnasiets tekniska linje skulle utformas dels som skolpraktik på sommaren efter årskurs 1, dels som miljöpraktik på somrarna efter årskurserna 2 och 3. Förslaget mottogs övervägande positivt, bl.a. av näringslivets organisationer, som uttalade särskilt gillande över den föreslagna skolpraktiken. Utredningens förslag biträddes såväl av regeringen i propositionen om gymnasiereformen som av riksdagen. Beträffande skolpraktikens detaljutformning uttalade jag i propositionen, att detta närmast var ett läroplansproblem. Skolpraktiken skall om möjligt förläggas till yrkesskola. Skolstyrelserna har frihet att bestämma den närmare förläggningen av praktiken under sommartid. Jag vill också nämna att statlig studiehjälp utgår till eleverna under praktiktiden. Jag anser alltjämt att skolpraktiken utgör ett värdefullt och viktigt led i utbildningen på gymnasiets tekniska linje, och elever som väljer denna utbildning bör vara medvetna om detta reguljära led i utbildningsgången. Å andra sidan kan detaljutformningen behöva modifieras allteftersom erfarenheter vinns. Enligt vad jag inhämtat har berörda myndigheter sin uppmärksamhet fästad på denna fråga.
Herr talman! Jag ber att få tacka ecklesiastikministern för svaret på min fråga. Det ger en utförlig beskrivning av vad sommarskolpraktiken innebär men i mindre utsträckning en bedömning och analys av den kritik som från elevhåll har framförts mot densamma — om vilken kritik ecklesiastikministern givetvis inte kan vara okunnig. Bevekelsegrunden till att jag så här tidigt har tagit upp problemet är att jag anser det väsentligt att starten för det nya gymnasiet blir så gynnsam som möjlig. Eventuella felarrangemang bör rättas till omedelbart, om det går. Det vanligaste är ju att lärarna riktar kritik mot det nya gymnasiets konstruktion och läroplaner. När det nu framkommer en elevreaktion får vi inte blunda för denna. Enligt min mening är det riktigt att även elevernas synpunkter snabbt beaktas. Detta är bakgrunden till min fråga. Huvudinnehållet i kritiken, herr ecklesiastikminister, är först och främst att information om denna praktik — såsom eleverna uppfattat det inte bara i Göteborg utan också på andra håll, vilket jag nu har fått belägg för — inte har lämnats i så god tid, att de har varit medvetna om vad som skulle komma. På den punkten måste alltså någonting glappa. Bortser man från detta medför dock denna praktik vissa ekonomiska konsekvenser för eleverna. De berövas, menar de, i stor utsträckning möjligheten till feriearbete, och studiehjälpen, som nämnts i svaret, ersätter inte inkomstbortfallet. Vidare anser man att praktiken har sociala konsekvenser. Eleverna kan få stanna kvar i staden på föräldrarnas semester. Sextonoch sjuttonåringar lämnas alltså ensamma i en situation som inte alltid kan vara så socialt lyckad. Detta problem, herr ecklesiastikminister, har väckt så stort intresse att — efter vad jag har erfarit — tvenne interpellationer i samma materia i dag kommer att framställas. Jag är således bara förstlingen, och vi skall väl inte uttömma ämnet.

Och skulle man dessutom kunna tänka sig en obligatorisk skolpraktik men då eventuellt på terminstid, om det går att ordna lokaler härför? En del elever skulle säkerligen vara tacksamma för att redan nu få en antydan om huruvida ecklesiastikministern med de möjligheter som står till buds vill vara dem behjälplig i denna situation.
Herr talman! Jag vågar inte på rak arm uttala mig i dispensfrågan. Bakgrunden är nämligen den, att i det nya integrerade gymnasiet kommer eleverna på den tekniska linjen att få inte bara gymnasial utbildning utan, om de fortsätter i den fjärde årskursen, även yrkesutbildning. De skall från gymnasiet gå direkt ut på arbetsmarknaden som gymnasieingenjörer med rätt att accepteras som ingenjörer, men då måste de också ha en sådan bakgrund, att näringsliv och andra avnämare accepterar dem som sådana. Gymnasieutredningen behandlade, som herr Nordstrandh väl känner till, ingående denna fråga. Det har varit ett mycket starkt krav från alla avnämare, framför allt från industrien, att denna praktik måste läggas in under utbildningstiden om man över huvud taget skulle kunna betrakta dem som ingenjörer. Jag vill understryka, herr talman, att för fackskolans del har vi gått så långt, att vi mellan årskurs 1 och årskurs 2 lagt in inte mindre än nio månaders praktik, alltså egentligen ett helt läsår. Ideligen vid mina ganska många samtal, framför allt med representanter från näringslivet, med ingenjörer, har man efterlyst praktiken. Kan de någonting? Kan man verkligen acceptera dem i produktionen? Är det inte nödvändigt att efter gymnasiegången lägga på ytterligare praktik? Mot den bakgrunden är det farligt för statsmakterna och här närmast för skolöverstyrelsen att redan vid första missnöjesyttring falla undan. Denna linje är något annorlunda än övriga gymnasielinjer. Det är ingen tillfällighet att det var integrationen mellan det tekniska och det allmänna gymnasiet som var svårast att åstadkomma. Jag vill alltså inte uttala mig 1 dag på denna punkt, men med hänsyn till att ytterligare två interpellationer ställts i denna fråga kanske jag kan »ladda upp» och förbereda mig till nästa gång, då den naturligtvis kommer tillbaka.
Herr talman! Jag förstår situationen fuller väl, herr ecklesiastikminister. Frågan är emellertid ganska intressant ur en allmännare synpunkt. Vi skapade det nya gymnasiet för eleverna. Vi skulle alltså få tacksamma elever, som fick den utbildningsgång de ville ha. Nu har vi fått en missnöjesyttring. Jag tror inte att den är enbart tillfällig utan att den är allvarligare än så. Frågan berör eleverna ekonomiskt och socialt. Därför tror jag att problemet måste angripas så, att någon modifiering kan komma till stånd.

Herr talman! Fru Torbrink har frågat inrikesministern, om han har uppmärksammat civilförsvarsstyrelsens tolkning av bestämmelserna om skyddsrumsbyggnadsskyldighet i samband med byggande av barnstugor och om han vill medverka till att utbyggnaden av barnstugor inte utsätts för förseningar på grund av denna tolkning. Enligt fastställd fördelning av ärendena inom inrikesdepartementet ankommer det på mig att besvara frågorna. Barnstuga är en sammanfattning av begreppen barndaghem, förskola, lekstuga, barnträdgård o. dyl. Civilförsvarsstyrelsen har i cirkulär till länsstyrelserna förklarat att skyddsrumsbyggnadsskyldighet föreligger i fråga om barnstugor. Styrelsen anser nämligen att dessa är att betrakta som anläggningar, vilka inrymmer undervisningseller vårdanstalter. Enligt civilförsvarslagen skall skyddsrum anordnas vid sådana anläggningar om de är avsedda att hysa minst 25 personer. Det ankommer inte på regeringen att överpröva civilförsvarsstyrelsens tolkning. Regeringen har inte heller befogenhet att i förevarande fall medge undantag från skyddsrumsbyggnadsskyldigheten. Länsstyrelse äger dock, om anordnande av skyddsrum prövas medföra oskälig kostnad, medge undantag från bestämmelserna. I anslutning till det anförda vill jag nämna, att jag avser att inom kort inhämta bemyndigande att tillkalla en utredning om vissa tekniskt-ekonomiska skyddsrumsfrågor. En viktig fråga som denna utredning får ta ställning till gäller hur skyddsrumsbyggnadsskyldigheten skall anpassas till moderna byggmetoder och de källarlösa byggnader som numera är vanliga. Hit hör en stor del av de mer eller mindre permanenta byggnader som uppförs för skoloch barnstugeändamål.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för svaret på min fråga. Vi som sitter i riksdagen har ju det privilegiet att vi, när det händer något på hemmaplan, har möjlighet att ställa en fråga direkt till regeringen och få svar omgående. Jag kan inte påstå att jag är nöjd med svaret, ty det visar bara att civilförsvarsstyrelsen i detta fall varit sig själv nog. Jag är dock glad över den sista passusen, där det ändå sägs att man är beredd att tillkalla en utredning. Jag frågade om statsrådet uppmärksammat civilförsvarsstyrelsens tolkning av ifrågavarande bestämmelser och har nu fått beskedet att så är fallet. Jag frågade också om statsrådet ville medverka till att utbyggnaden av barnstugor inte utsätts för förseningar på grund av nämnda tolkning. Att det blir förseningar är vi medvetna om, eftersom civilförsvarsstyrelsen kräver att skyddsrum skall inrättas i barnstugorna. Jag kom i kontakt med detta problem rent praktiskt. I Kalmar låg man i startgroparna för att bygga ett mycket efterlängtat barndaghem, men när man skulle sätta spaden i jorden kom beskedet att skyddsrum måste anordnas. Man sökte dispens från denna skyldighet, och det har man fått. Emellertid gäller väl sådan dispens bara något år; sedan måste man nog ändå bygga skyddsrummet. Nu hör det till saken att det här uppe i Stockholm finns en central arbetsgrupp som har i uppdrag att försöka åstadkomma fler barninstitutioner. Det sker efter enträgna förfrågningar från arbetsmarknadens parter, från sociala myndigheter och från föräldrar och andra som är intresserade av kollektiv barntillsyn. Denna arbetsgrupp har i sin tur hos länsstyrelserna begärt att dessa skulle tillsätta grupper inom respektive län med uppgift att förmå kommunerna att börja bygga sådana efterlängtade barninstitutioner. Så har också skett, och jag har blivit ordförande i en länsgrupp. Jag har varit ute i bygderna med falskt vittnesbörd. Jag har talat om de väsentligt förhöjda statsbidragen och om den allmänna önskan att förbättra ifrågavarande familjeservice från samhällets sida. Jag har talat om hur man kan få både lån och direkta bidrag, och jag har sagt att det kan gå kvickt, eftersom man kan få bygga utanför den vanliga byggkvoten. Man har fått allt större intresse för denna fråga, åtminstone i vårt län, och vi har många projekt i gång. Vad jag nu skulle vilja ha svar på är frågan varför det är så dåliga kommunikationer mellan verk, som i denna angelägenhet ändå borde vara underkunniga om varandras existens och om att de också har ett visst gemensamt ansvar. Kunde det inte redan från början ha tagits sådan kontakt mellan civilförsvarsstyrelsen, socialstyrelsen, byggnadsstyrelsen, skolöverstyrelsen och andra berörda myndigheter att det åtminstone varit möjligt att i ärlighetens namn tala om att det enligt den gamla civilförsvarslagen — om man vill tolka den så — föreligger skyldighet att bygga skyddsrum till barnstugorna? När jag frågade socialstyrelsen vad man där visste om den cirkulärskrivelse från civilförsvarsstyrelsen angående skyldighet att bygga skyddsrum i anslutning till barnstugor, som i mitten av december gick ut till samtliga länsstyrelser i detta land, fick jag klart besked: man visste ingenting. Styrelsen har emellertid begärt att få ett sammanträde med = civilförsvarsstyrelsen och andra berörda myndigheter i slutet av denna månad. Vidare kan jag inte, herr statsråd, med bästa vilja få barnstugorna att pas sa in under 24 8 1 mom. 3 punkten i civilförsvarslagen. Här uppförs en liten enplansbyggnad, oftast källarlös, som står där så fint bland husen i ett bostadsområde. Kan man kalla detta en undervisningsanstalt? Nej, det kan jag inte finna. Kan det vara en vårdanstalt? Då får man hårdra begreppet bra mycket. Några timmar på dagen vistas småbarn där, men på en vårdanstalt är man omhändertagen för vård både natt och dag. Alltså kan det inte vara en sådan och inte heller ett hotell eller ett pensionat. Möjligen kan barnstugan vara en sorts dagpensionat, men jag vill hellre placera in den under punkten 5, andra anläggningar. I så fall är det länsstyrelsen som efter eget skön beslutar om man skall vara skyldig att bygga skyddsrum eller inte, vilket kan betyda olika behandling i skilda län. Det är sådana saker man behöver ha reda på, både i länsgrupperna och i kommunerna. Vi har fått statsmakternas stöd och även rönt ett glädjande intresse hos kommunerna för att få institutioner byggda för barneftersyn till förmån både för familjerna och — inte minst — för arbetsmarknaden. Låt nu inte tolkningen av civilförsvarslagen bli en käpp i hjulet! Det positiva i svaret är att en utredning skall komma till stånd, vilket jag hälsar med tillfredsställelse.
Herr talman! Statsrådet säger här att det inte sker någon överprövning av civilförsvarsstyrelsens tolkning av bestämmelserna i civilförsvarslagens 24 8. Men det är kanske inte så enkelt att komma ifrån frågan som statsrådet här gör genom att säga att barnstuga enligt civilförsvarsstyrelsens uppfattning är undervisningseller vårdanstalt. I de tekniska beskrivningar som utfärdats av civilförsvarsstyrelsen föreskrives att det vid vårdanstalt skall anordnas dubbelt så många platser i skyddsrum som man har vårdplatser, och är det undervisningsanstalt så är antalet platser med den tolkning som civilförsvarsstyrelsen har gjort 60 procent av det antal barn som omhändertas på barnstuga. Men, herr statsråd, då kommer vi in på en helt annan fråga, nämligen statsbidragsfrågan. Är det undervisningsanstalt, skall det utgå två tredjedelar i statsbidrag, och då bör skyddsrumsfrågan vara en för regeringen mycket viktig sak. Är det vårdanstalt, utgår däremot inte statsbidrag. Tolkningsfrågan ligger just hos länsstyrelserna. Det är de som skall bedöma den. Enligt de tekniska beskrivningarna skall barnstuga bedömas som undervisningsanstalt, som är statsbidragsberättigad, men enligt den bestämmelse som i detta fall har utfärdats är det vårdanstalt. Jag anser det är av mycket stor vikt att regeringen fingranskar sådana bestämmelser som kan få ekonomiska konsekvenser, inte minst då det saknas statsbidragspengar till skyddsrum.

Herr talman! Det är kanske litet fel när fru Torbrink säger att civilförsvarsstyrelsen i detta sammanhang är sig själv nog — styrelsen kan ju inte gärna ha någon skuld till den konstitutionella ordning som vi här tillämpar och som dock innebär att överprövningen görs av regeringsrätten. Detta är en lagprövningsfråga som får avgöras i vanlig ordning på grund av besvär som möjligen kan komma att anföras därest man tycker att civilförsvarsstyrelsens tolkning inte rimmar med vad man anser vara riktigt. Emellertid har jag ju i mitt svar antytt att vi i annat sammanhang får titta närmare på dessa frågor. När jag ser till de praktiska konsekvenserna så som fru Torbrink nu har skildrat dem, måste jag nog för min del säga att civilförsvarsstyrelsen vid våra underhandskontakter förklarat att det inte kommer att möta något hinder att separat lösa barnstugornas skyddsrumsfrågor. Därmed bör det bli möjligt att undvika den fördröjning i byggandet som fru Torbrink tydligen ser som en olägenhet och som synes vara hennes huvudargument i sammanhanget. Det kan då bli antingen en friliggande anläggning eller ett skyddsrum i någon näraliggande byggnad. Sedan får vi väl ta upp en principdiskussion av frågan huruvida det är riktigt att ha skyddsrumsanordningar för anläggningar av detta slag. Det finns en rad anläggningar av liknande karaktär, och man kan nog förutsätta att utrymning där kommer att ske i händelse av krigsfara. Men man har ändå ansett det riktigt att ordna skyddsrum, eftersom man vill i någon mån vara förberedd i händelse av överraskningar. Den frågan ligger dock som sagt på ett mera principiellt plan. Avslutningsvis vill jag uttala den förhoppningen, att man i umgänget myndigheterna emellan skall kunna finna rimliga lösningar i denna fråga. Jag tror också att det skall vara möjligt att nå både praktiska och ekonomiskt fördelaktiga lösningar om man söker finna sådana. Det gläder mig att man i Kalmar-fallet som fru Torbrink åberopade erfarenhet av uppenbarligen nu har kommit fram till en lösning som, såvitt jag förstår, kan anses vara tillfredsställande.

Herr talman! Nu skall jag passa på att tacka ordentligt för svaret! Jag ber också civilförsvarsstyrelsen om Ööverseende för att jag sade att den var sig själv nog — jag använde inte det uttrycket i något förringande syfte. När inte ens regeringen kunnat säga till om saken har jag emellertid ansett att någonting ditåt kunde tänkas, fastän mitt ordval blev dåligt. För att återgå till barnstugorna vill jag fråga: Varför skall man försöka göra byggandet både dyrare och besvärligare? Ty så blir det; och det blir även tidsödande. När kommunen skall bygga barnstugan och dessutom måste försöka ordna ett särskilt skyddsrum någonstans förstår man att det måste bli dyrbart och att det tar lång tid innan anläggningen är klar. Men faktum kvarstår: om det skulle gå så illa att vi får ett skärpt beredskapsläge, är just småbarnen de allra första som evakueras. Jag vågar hävda att barnstugorna inte kommer att fungera ens den dag då vi eventuellt får ett mycket lätt beredskapsläge. Det är därför som jag, och kanske flera med mig, anser att man inte borde tolka lagen så restriktivt som civilförsvarsstyrelsen har gjort. Slutsatsen av de omständigheter jag har nämnt blir alltså att kostnaderna och tidsutdräkten vid byggandet av barnstugor ökas. Det är desto mera onödigt som barnstugorna icke kommer att fungera i ett beredskapsläge.